Herr talman! Näringsutskottet har haft att behandla alkoholpolitiken. Det är ett ämne som annars brukar höra andra utskott till, men denna gång gäller det exportfrågor och detta betänkande om export av alkohol och tobak. Frågan gäller helt enkelt exportetik. År 1979 utfärdades riktlinjer i Sverige för marknadsföring av dels spritdrycker, vin, starköl och öl klass II, dels tobaksvaror. Marknadsföringen av tobaksvaror skärptes så sent som 1986. Jag skall först hålla mig till alkoholpolitiken. Vi inser nog alla i denna kammare alkoholens problem, dvs. att alkoholkonsumtion har ett samband med alkoholmissbruk, att alkoholmissbruk har ett samband med kroppslig nedbrytning, sjukdom, olyckor, brottslighet och social misär. Däremot brukar vi inte vara överens om hur kraftiga åtgärder som skall sättas in för att minska alkoholproblemen. Men så långt är vi ganska överens, att vi i vårt land har en restriktiv lag när det gäller marknadsföring och glorifiering av alkohol. Reklamåtgärder får inte vara påträngande eller uppsökande och får inte uppmana till bruk av varorna. Tidningsannonsering för spritdrycker, vin och starköl är inte tillåten. Detta har naturligtvis inte tillkommit på grund av någon glädje i att förbjuda, utan faktiskt för att vi är rädda om varandra. Så arbetar Sverige också internationellt, bl.a. i Världshälsoorganisationen, där vårt land ofta intar en pådrivande roll när det gäller att värna om människors hälsa. I det läget känns det inte korrekt att svenska staten genom sitt företag Vin & Spritcentralen blåser på för fullt utomlands med en reklam utan hämningar, som skulle få svenskar att häpna om detta förekom här hemma.

Jag citerar igen ur årsboken: ”Det står nu klart att detta som kommunikationskoncept är mer eller mindre outtömligt. Vi har därför heller ingen avsikt att upphöra med det.” Vin & Spritcentralen ger i årsboken stolt ett exempel på hur denna reklam kan gå till. Vid julen 1987 gav man ut en tidskrift i USA som innehöll ett mikrochip. När läsaren slog upp tidskriften och såg annonsen om Absolut Vodka spelade annonsen julsånger och budskapet: ”Have an Absolute Ball.” Och så säger Vin & Spritcentralen i årsboken: ”Stärkta av framgångarna går vi nu vidare. Nya produkter skall lanseras. Nya marknader ska öppnas, charmas och penetreras. Nya kvickheter i ord och bild ska serveras.” Överensstämmer verkligen det här med svensk etik när det gäller alkoholförsäljning? Överensstämmer det här med det WHO-mål som Sverige ställt sig bakom, nämligen att sänka alkoholkonsumtionen med 25 90? Det gör det naturligtvis inte. Och jag säger inte det här som någon fanatiker som tycker, att eftersom jag är nykterist så skall alla vara det. Jag ser det här som en hälsofråga, som skall gå hand i hand med andra strävanden som Sverige har i FN och Världshälsoorganisationen. När det gäller läkemedel och bröstmjölksersättning har etiska riktlinjer för marknadsföring utarbetats och antagits av WHO. Det är en frivillig överenskommelse mellan länderna, vilken så småningom leder till en sanering av marknadsföringen. Detta är nog den bästa lösningen också i vad gäller alkohol och tobak. Vi vill att Sverige driver på det arbetet internationellt, i WHO, och i detta arbete kan inte vårt land tala med dubbla tungor. Vi måste kunna balansera marknadsföringen i statens eget företag, Vin & Spritcentralen, om vi skall betraktas som seriösa i alkoholoch tobaksfrågorna. Därför tycker vi reservanter, folkpartiet och centerpartiet i utskottet, att Vin & Spritcentralens exportverksamhet måste ses över, så att vi får denna samstämmighet mellan Sveriges hälsobringande arbete internationellt och våra exportregler. När det gäller Svenska Tobaks AB:s verksamhet med inriktning på utländska marknader är den i ett avseende kanske ännu mer anmärkningsvärd än Vin & Spritcentralens. Företaget — och särskilt dess dotterbolag i USA -— strävar efter att skapa nya konsumtionsvanor genom att aktivt marknadsföra vad som med en förskönande omskrivning kallas rökfria tobaksvaror. Ett starkt vanebildande tobaksbruk, för vars skadeverkningar den medicinska expertisen varnar, sprids på detta sätt inte minst bland ungdom. Reklamen utomlands när det gäller tobak är minst lika flagrant och fräck som beträffande alkoholen, bl.a. med utdelning av gratisprover till ungdom. Frågan är dagsaktuell, då radio och tidningar i dag beskriver Svenska Tobaks stora satsningar på tredje världen, hur man hänger sig åt en falsk reklamföring med glorifiering av rökfri tobak som en ”hälsosam produkt” och påståenden om att man blir ”viril och stark av snus”. Svenska Tobaks AB:s talesman påstod i radiointervjun i morse att om en produkt är hälsosam eller inte beror på vad man jämför med. Ja, om man jämför med exempelvis arsenik så kanske man kan säga att snus är hälsosamt. Nej, ägaren, svenska staten, gör sig också i det här fallet skyldig till dubbelmoral. Det känns mycket obehagligt. Samtidigt som Sverige sitter i Världshälsoorganisationen och driver på arbetet med att utarbeta riktlinjer och strategier för att åstadkomma ett bättre hälsotillstånd hos världens befolkning, driver statens egna företag Svenska Tobaks AB och Vin & Spritcentralen påkostade kampanjer, vilkas syfte är att åstadkomma en konsumtion som leder till ohälsa. Herr talman! Jag har här angivit några av de argument som föranleder mig att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas frågor om export av alkoholdrycker och tobaksvaror. Jag vill instämma i det Gudrun Norberg tidigare har anfört. Jag skall inte upprepa allt hon har sagt. I dag bedrivs en ganska omfattande export av dessa varor. Det ter sig något underligt med tanke på den restriktiva alkoholpolitik vi har i vårt land. För att inte privata vinstintressen skall bli styrande har Vin & Spritcentralen fått ensamrätt i landet till import och tillverkning av spritdrycker m.m. Av sociala skäl har marknadsföringen av alkoholdrycker varit mycket måttfull, och enligt gällande lag är tidningsannonsering för spritdrycker, vin och starköl förbjuden. Detta är någonting som jag anser vara helt riktigt. Ser man sedan till hur Vin & Spritcentralen bedriver sin marknadsföring utomlands upptäcker man att den är av en helt annan art. På t.ex. den amerikanska marknaden har företaget bedrivit intensiva annonskampanjer som skulle vara helt otänkbara här i Sverige. Om man betänker vad Världshälsoorganisationen, WHO, har anfört, står Vin & Spritcentralens ökande marknadsandel utomlands i ett motsatsförhållande till WHO:s målsättning, att i Europas länder minska såväl alkoholsom tobakskonsumtionen med 25 96 fram till år 2000. Sverige har haft ett gott internationellt anseende i fråga om både hälsovård och socialpolitik. Men trovärdigheten riskerar nu att minska, när ett statligt monopolföretag bedriver en mycket aktiv marknadsföring av spritdrycker i många länder samtidigt som Sverige i internationella organ verkar för etiska normer på alkoholpolitikens område. Skall vi vara trovärdiga bör de sociala mål som riksdagen fastlagt för den svenska alkoholpolitiken gälla även i samband med export. Herr talman! Med stöd av det jag har anfört anser jag att det finns fog att göra en översyn av Vin & Spritcentralens verksamhet utomlands. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1. Inte heller avseende tobak bör sådana marknadsföringsåtgärder brukas utomlands som vi inte kan acceptera här i Sverige. Det är icke tillräckligt att endast hänvisa till att marknadsföringen i varje land sker enligt där gällande regler. Vårt lands trovärdighet inom WHO, som för en aktiv kamp mot tobaksbruket, kan inte undgå att skadas om ett statligt företag bedriver en mycket aktiv marknadsföring av tobaksvaror i andra länder. En översyn av Tobaksbolagets verksamhet utomlands bör därför utföras. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Vpk:s ställningstagande i den här frågan kan te sig något motsägelsefullt, eftersom vi har gjort skillnad mellan spritexporten och tobaksexporten. Jag skall mycket kort klargöra varför. I princip är vi för fri handel och fri export. Att ålägga ett statligt företag särskilda exportrestriktioner är i vart fall inte något som vpk kan ansluta sig till mer allmänt.

Jag förstår att detta är ett helt orealistiskt förslag, men då skulle man på ett mycket verksamt sätt kunna utnyttja parlamentets eventuella exemplifierande effekt. Till den fråga som de olika reservationerna gäller. Som varje annat framgångsrikt exportföretag använder naturligtvis Vin & Spritcentralen en mycket aggressiv och skicklig marknadsföring för sin nya produkt. Man följer säkert mottagarlandets regler för denna marknadsföring. Det är dock en väldig skillnad med Tobaksbolagets verksamhet. Tobaksbolaget försöker mer manipulativt, mer direkt lansera en produkt som har ett tuggummiliknande utseende, och man försöker utnyttja den speciella smaken för att öka konsumtionen av just den produkten. Det beteendet anser jag så pass anmärkningsvärt att jag står bakom och yrkar bifall till reservation nr 3. Men man måste komma ihåg att rent principiellt måste varje företag, oavsett om det är statsägt eller privatägt, ha samma rätt att delta i exportoffensiven.

Herr talman! Jag måste bara få säga till Paul Lestander att jag är litet förvånad över de krumbukter han använder för att förklara sin inställning till reservation nr 1, om alkoholexporten. Det finns knappast något annat betänkande som handlar om export, i synnerhet till USA, men även till u-länder, som inte vpk haft kritiska synpunkter på. Kommersialiseringen brukar framhållas som skadlig och osmaklig när det gäller andra varor och tjänster. Men när det är fråga om vodkan och ölet är den tydligen acceptabel.

Herr talman! Jag vet inte vilka krav Gudrun Norberg ställer på krumbukter. Jag har inte stått på händerna i talarstolen eller dansat stepp här bakom, så jag vet inte vilka krumbukter Gudrun Norberg avser. Det är jag som är talesman för vpk. Om vpk vid andra tillfällen och i andra sammanhang har uttalat andra synpunkter i speciella fall, står det naturligtvis för de talesmännen. Rent allmänt anser jag inte att man kan ställa andra krav på ett statligt företag än på ett privat, med den bolagisering och den vinstinriktning som riksdagen har ålagt företagen, ofta i kamp mot vpk. Jag har en egen restriktiv hållning till alkohol och till tobak, en absolut avhållsamhetshållning. Men det är min egen hållning. Jag anser att om Gudrun Norberg och andra riksdagsledamöter tycker att vi skall använda riksdagen för att med exemplets makt visa att vi är för en alkoholpolitik i Sverige som verkligen innebär en minskning, då skulle de ställa helt andra förslag, förslag som innebar en minskad alkoholkonsumtion i Sverige.
Herr talman! Det hade varit mycket enkelt att nu gå med på reservation 1, om man vill ha en återhållsamhet när det gäller export av alkohol och tobak. Vad som fortfarande förvånar mig är att vpk har valt att inte göra det.
Herr talman! Jag kan dela Gudrun Norbergs uppfattning om vad som är enkelt, men vad som är korrekt är att man står för sin uppfattning och även ger uttryck för att man står för den.

Herr talman! Tyvärr tycker mig finna att Paul Lestander i någon mån har missuppfattat de statliga monopolföretagens roll. Man kan väl ursäkta honom därmed att dessa företag själva anser uppenbarligen anser att de är till för att tjäna pengar åt staten. Punkt, slut. Men det finns ju inte någon anledning att ha av staten ägda monopolföretag bara av detta skäl. Det finns dock enklare sätt för staten att skaffa pengar, t.ex. genom att pålägga skatter på företag som icke är statliga. Jag anser att dessa företag och också Paul Lestander behöver tänka över vad skillnaden är mellan ett statligt monopol företag med speciella uppgifter — såsom Vin & Spritcentralen och Tobaksbolaget — och företag i största allmänhet. ”Det nationella egenintresset spelar självfallet en överordnad roll för utrikespolitikens utformning.” Detta har riksdagen i dag beslutat om mot miljöpartiets utförliga reservation. I det ärende som nu behandlas har vi nu ett påtagligt exempel på hur majoriteten i näringsutskottet i praktisk handling vill tillämpa principen om det nationella egenintresset. Här konstaterar utskottet att de statliga spritoch tobaksmonopolen genom en hänsynslös marknadsföring i snabbt ökande utsträckning lyckas öka sin försäljning av narkotiska preparat till andra länder. Alla vet att av allt narkotikum som säljs i världen är det tobak och alkohol som ställer till med det största kroppsliga och själsliga lidandet, om man ser till den totala effekten. I Sverige har vi i varje fall lagar som söker begränsa det skadliga bruket av dessa varor, men utskottsmajoriteten anser att statliga monopol skall ha full frihet att förgifta invånarna i andra länder. Motiveringen kan knappast vara annat än det ”nationella egenintresset”, dvs. att Sverige tjänar pengar på att sprida dessa varor i andra länder. I Brechts tiggaropera heter det i en känd sång: ”Först kommer hungern, sen kommer moralen.” Men i Sverige hungrar vi inte. Därför är det miljöpartiets uppfattning att först kommer moralen, sedan kommer affärerna. Vi anser att moralen kräver att statens export av narkotiska preparat till andra länder skall upphöra. Jag förmodar att vi får höra att vi är moralister och att det är ett slag i luften att stoppa exporten av alkohol och tobak. Men vi är inga moralister. Vi vill icke föreskriva några andra länder hur de skall ha det med sin alkoholoch narkotikapolitik, men vi vill inte att svenska staten skall vara medansvarig i nedbrytandet av hälsan i andra nationer. Det skulle inte förvåna mig om vi får höra det s.k. knarkhandlarargumentet dyka upp rätt som det är, dvs. säljer inte vi så säljer någon annan. Utskottet tangerar den sortens argumentering när man talar om hur marginell den svenska försäljningen är. Men med knarkhandlarargumentet kan man ju försvara vilken omoralisk verksamhet som helst. Det finns alltid någon annan som är villig att göra det som man själv avstår från att göra. Miljöpartiet tar avstånd från knarkhandlarargumentet. Vi skall inte exportera vare sig sprit eller kanoner, även om det finns tio andra länder som står beredda att sälja i vårt ställe. Vad jag nu sagt står givetvis inte på något sätt i motsättning till att Sverige på alla andra sätt i internationellt samarbete bör medverka i begränsningen av bruket av sprit och tobak, bl.a. på sätt som beskrivs dels av utskottet, dels i reservation nr 1. Det ena göra och det andra icke låta, är vårt motto i detta avseende. Vi anser dock att reservation nr 1 är något tandlös. I stället vill vi ha en klart inriktad skrivning på att försäljning av alkohol från svenska statliga monopolföretag till andra länder skall upphöra. Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.
Herr talman! Lars Norberg uppmanade mig att särskilt tänka efter vilka följderna blir av vpk:s politik när det gäller dessa frågor. Det är klart att denna uppmaning om självprövning kan riktas till oss alla. Det gäller att alltid ha en ståndpunkt i de frågor som avgörs här i riksdagen. Vi i vpk har en mycket klar och distinkt uppfattning om vilken alkoholpolitik som bör bedrivas i Sverige. Vi menar också att ett statligt företag inte kan åläggas andra principer för exporthantering än vad som gäller för andra företag. Däremot är det naturligtvis mycket viktigt att man inte deltar i en organiserad nedbrytning av människors hälsa. I detta sammanhang var Tobaksbolagets reklamkampanj särskilt anmärkningsvärd. Därför har jag anslutit mig till reservation nr 3. Vi i Sverige måste också sopa rent framför vår egen dörr. På vilket sätt försöker riksdagsledamöterna uppnå målet att alkoholbruket i Sverige skall minska? Det finns mycket mer effektfulla metoder än att vidta exporthämmande åtgärder. All produktions drivkraft är vinsten. Riksdagen har ålagt de statliga företagen ett vinstmål. Det är mycket inkonsekvent att å ena sidan ansluta sig till detta vinstmål och å andra sidan resa verksamhetshinder som skiljer ut de statliga företagen från andra företag. Också vi i vpk är motståndare till vapenexport, och vi är särskilt motståndare till vapenexport som sker mot de regler som har fastställts här i riksdagen.

Herr talman! Jag vänder mig mot Paul Lestanders principiella inställning att statliga monopolföretag skall behandlas precis som alla andra företag. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att staten kan ställa andra och högre krav på monopolföretag som den själv har inrättat, än vad man kan ställa på näringslivet i stort. Det är just därför som staten har inrättat dessa monopol och uttalat att ingen annan får vara med och konkurrera med sådana företag. När det gäller ett monopolföretag i statlig ägo har staten en större skyldighet och rättighet att påverka utvecklingen i detta bolag än vad den har i andra bolag. Det är en principiell inställning och den gäller inte bara i fråga om alkoholeller tobaksexport. Detta är såväl min som miljöpartiets principiella inställning. Vi har statliga monopol, och de har kommit till av speciella skäl för att staten skall kunna styra verksamheten på ett särskilt sätt.

Herr talman! Om de statliga monopolen hade inrättats för att tillfredsställa folkliga behov och man hade sagt att resultatet av verksamheten är helt egalt, hade det legat någonting i vad Lars Norberg säger.

Med utgångspunkt i min prinicipiella uppfattning skulle jag gärna se att det fanns statliga företag som kunde arbeta på behovsbas, men eftersom riksdagen nu har gjort det här ställningstagandet får vi finna oss i följderna av det, nämligen att man också arbetar på export. Därför kan jag inte ansluta mig till Lars Norbergs principiella uppfattning i de här frågorna.
Herr talman! Jag tycker att Paul Lestander borde inse att just monopolverksamheten gör att man i viss utsträckning är befriad från lönsamhetskriterierna. Visst skall staten ha en rimlig förräntning av i verksamheten nedlagt kapital — annars bör den upphöra! Men jag håller icke för sannolikt att vare sig Vin & Spritcentralen eller Tobaksmonopolet skulle gå under i brist på lönsamhet om man upphörde med exporten. De har ju faktiskt en alltför god marknadsposition. Statliga monopol är enligt min uppfattning till för att ge staten en viss frihet att styra verksamheten utöver den styrning som de normala marknadsmekanismerna står för.

Herr talman! Låt mig börja med att rätta en missuppfattning från Lars Norbergs sida: Tobaksbolaget är inget statligt monopol. Det har alltså konkurrens emot sig. Därmed faller såvitt jag förstår åtminstone hälften av den argumentering som Lars Norberg har fört här i dag. Hans argumentering skulle då gälla bara Vin & Spritcentralens verksamhet.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 Den utgångspunkt som utskottet har haft när vi har behandlat frågor kring Vin & Spritcentralens och Tobaksbolagets export är att varje land har att ta ansvar för politiken inom det egna landet. Det gäller också på det sociala och hälsomässiga området. De länder som vi här diskuterar är i allt väsentligt länder som är fullt kapabla att ta vara på sig själva. Det är de i ekonomiska avseenden och även i övrigt mest utvecklade länderna det är fråga om. Det finns ingen anledning för Sverige att i det sammanhanget sätta sig på några speciellt höga hästar. Vi har valt att följa en restriktivare linje när det gäller alkoholpolitiken och även när det gäller politiken på tobakens område. Det har vi gjort från våra nationella utgångspunkter. Det skall vi göra även fortsättningsvis. Att utnämna svensk standard i dessa avseenden till något slags världsstandard tror jag inte är någon särskilt bra idé. Det skulle föra mycket långt i många olika sammanhang. Vi har diskuterat de här frågorna principiellt också i ett annat sammanhang — det har gällt export av kärnkraftsteknik från Sverige efter det att vi har fattat beslutet att vi inte skall bygga några ytterligare kärnkraftverk. Vissa partier har velat sätta stopp för den exporten. Men det har funnits en klar majoritet i utskottet och i riksdagen som sagt att varje land skall sköta sin politik på det här området, så länge den inte orsakar skador utanför landets gränser. Skall man tala om en speciell exportetik i det här sammanhanget borde man väl diskutera kärnkraften mer ingående än alkoholen och tobaken — det vill jag nog påstå. När det gäller kärnkraftverken kan det ju hända olyckor som har verkningar över de nationella gränserna. Tobaksoch alkoholpolitiken berör bara det land som jurisdiktionen gäller och de medborgare i landet i fråga som nyttjar de njutningsmedlen, om vi skall kalla det så. Det är klart att man från svensk sida skulle kunna skilja sig från de här problemen genom att exempelvis uppmana Tobaksbolaget att sälja sina dotterbolag utomlands, de som säljer snus som Tobaksbolaget gör i Sverige ungefär. Vi kan då bara konstatera att man därmed egentligen inte blir kvitt problemet. Vi kanske därmed känner en inre, moralisk tillfredsställelse, men vi har inte i något avseende förbättrat situationen, om vi nu har den utgångspunkten: Bolaget finns där, och det säljer sina produkter; produkterna blir inte bättre av att de säljs i privat regi; det är samma skadliga produkter ändå. På den punkten håller jag helt med Paul Lestander: Man kan inte ha två olika regelsystem, ett för statliga företag och ett för privata företag. Det handlar om samma, mer eller mindre skadliga, produkter i båda fallen. Man måste alltså skilja mellan staten som myndighet, som via regering och riksdag har stiftat de stränga lagar som uttrycker hur vi vill ha det ordnat med marknadsföringen på alkoholoch tobaksområdena, och den statliga företagsamheten. Myndighetsfunktionen är om inte evig så dock långsiktig och generell. Den statliga företagsverksamheten kan växla, beroende på historiska och andra omständigheter. Jag tycker det hade varit bra om reservanterna ägnat litet tid åt att fundera över den distinktionen. Med detta, herr talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 13.

Herr talman! Det är möjligt att jag har fel när det gäller Tobaksbolaget och att det inte formellt har monopol på tillverkningen av tobak här i landet. Reellt torde Tobaksbolaget ha en mycket dominerande marknadsställning. När det gäller Vin & Spritcentralen är det otvivelaktigt så att det är ett monopol. Naturligtvis säljer alla företag för att tjäna pengar, och det är legitimt för företagen att exportera för att tjäna pengar — det är det nationella egenintresset. Men när det nationella egenintresset går ut över andra människors hälsa, och när det nationella egenintresset är att sprida ett gift till andra länder, anser i varje fall vi i miljöpartiet att de moraliska hänsynen tar över. Den exporten bör upphöra, så enkelt är det. Det är naturligtvis svårt att bedöma i vad mån situationen förbättras i andra länder, men vi skulle i varje fall inte vara medskyldiga. Jag är helt övertygad om att det kommer att inträda en förbättring på sikt, om denna princip får genomslag internationellt.

Herr talman! Folkpartiet har inte velat sätta stopp för export av kärnkraftsteknik i säkerhetshöjande syfte, Lennart Pettersson. Det är väl ändå en viss skillnad mellan att sälja säkerhetsteknik och att sälja hälsonedbrytande produkter? Jag vill först och främst säga att jag har stor respekt för principen att Sverige inte skall försöka sätta sig över andra länders lagar och regler. Men jag vill att man internationellt i första hand skall arbeta för frivilliga överenskommelser. Jag tror att vi kanske i det långa loppet kommer längst med detta. Vi är inte trovärdiga om samma juridiska person, nämligen den svenska staten, predikar om både återhållsamhet och om fritt fram samtidigt. Man värnar folkhälsan med stor aktivitet inom WHO, och man ger samtidigt klarsignal till statliga företag för en hårdare satsning på en ökad försäljning av ohälsosamma produkter. Det går inte ihop. Vi anser att den här utredningen behövs. Jag tycker att det i synnerhet står klart efter det att AB Vin & Spritcentralen på ett mycket nonchalant sätt vägrat att redovisa sin export för riksdagen. Det gällde både vilka länder som var aktuella och vilka kvantiteter som det var fråga om. Man gav direkt ägarna — ytterst Sveriges riksdag — svaret: Detta angår er inte. Fast man uttryckte sig något annorlunda. Detta är anmärkningsvärt, och det leder genast tanken till att det här pågår verksamhet som man inte vill ha fram i dagsljus. Jag anser att det första som regeringen skall göra, efter det att den ordentligt orienterat sig om hur verkligheten ser ut, är att samtala med de aktuella företagen om den etik som regeringen vill se och som då naturligtvis måste harmonisera med vårt lands arbete inom WHO.

Herr talman! Lennart Pettersson tar i det här sammanhanget upp frågan om export av kärnkraft. Centerns inställning i denna fråga torde alla känna till, så det behöver vi inte orda om nu. Utskottet har i detta betänkande uppmanat regeringen att sörja för att Sverige inom WHO aktivt försöker få till stånd etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak. Detta sker samtidigt som vårt statliga monopolföretag för en mycket aktiv politik när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker utomlands. Vi blir inte trovärdiga om vi enbart talar vackert om en sak och samtidigt i handling gör tvärtom. Om vi skall vara trovärdiga bör det sociala mål som riksdagen fastställt för den svenska alkoholpolitiken även gälla i samband med export.

Herr talman! Lars Norberg fick retirera en del när det gällde det han sade beträffande Tobaksbolaget och svenska monopolföretag. Jag skall krångla till det litet grand ytterligare för Lars Norberg. AB Vin & Spritcentralen håller sig inte med två sorters marknadsföring. Företaget har ingen marknadsföring i Sverige, utan det är systembolaget som har denna marknadsföring. Utöver detta finns den marknadsföring som AB Vin & Spritcentralen har direkt eller via agenter i resp. land och som följer detta lands lagar. Vi skall kanske inte tvista om petitesser i detta sammanhang. Men detta visar att frågan är ganska komplicerad och att en viss nyansering inte är obefogad. Gudrun Norberg säger att det är okej att exportera kärnkraftsteknik i säkerhetshöjande syfte. Men de regler vi har som gäller export av kärnkraft säger att all kärnkraftsteknik kan exporteras, förutsatt att den inte används vid framställning av atomvapen och liknande saker. Sådana restriktioner har tidigare inte funnits i folkpartiets argumentering mot vpk och centerpartiet om att man bör tillåta export av kärnkraftsteknologi, trots att vi i Sverige har andra spelregler när det gäller användningen av kärnkraft. Kjell Ericsson talar om att svenska staten internationellt driver vissa regler och att det svenska monopolföretaget på alkoholområdet sedan går ut med en marknadsföring som inte överensstämmer med svensk standard och kanske inte ens med vad vi eftersträvar inom ramen för WHO. Men den WHO-rapport som vi diskuterat i utskottet och som har uppmärksammats av dem som har reserverat sig handlar om tobaken. Där vill jag återigen dra en gräns. Staten Sverige måste som stat kunna gå fram i internationella sammanhang och hela tiden kräva framåtriktande åtgärder, medan statliga och privata företag skall använda de spelregler som faktiskt gäller. Vi är inte unika när det gäller detta. Man kan som exempel ta de brittiska tobaksföretagen. De har mycket stränga regler att följa när det gäller marknadsföringen, men när de exporterar följer de resp. lands spelregler i marknadsföringssammanhang. Herr talman, jag vill än en gång yrka bifall till näringsutskottets betänkande 13.

Herr talman! Jag har inte krånglat till det, Lennart Pettersson. Jag har inte sagt ett ord om AB Vin & Spritcentralens eventuella marknadsföring i Sverige. Det var nog Lennart Pettersson som krånglade till det för sig. Jag har hela tiden talat om marknadsföring utomlands. De andra exempel som Lennart Pettersson tog upp, nämligen de om internationella tobaksbolags verksamhet, är ju horribla exempel på upprörande omoralisk verksamhet. Dessa bolag, det gäller både engelska och amerikanska, finner att deras marknad minskar på hemmaplan på grund av en intensiv propaganda mot rökningen. Man beger sig då till u-länder där det inte finns några lagliga restriktioner för den form av propaganda man får bedriva. Detta tycker tydligen Lennart Pettersson är helt i sin ordning. Jag anser att det är upprörande. När det gäller kärnkraften har svenska folket genom en folkomröstning, vilket sedan bekräftats av riksdagen, uttalat att den skall avvecklas. Bakgrunden är givetvis att kärnkraften icke är någon bra energiform. Statsministern, Lennart Petterssons partiledare, har sagt att kärnkraften inte passar in i ett civiliserat samhälle. Det är då inte särskilt rekommendabelt att Sverige skall ge sig ut och sälja den vara som vi själva tar avstånd från på den internationella marknaden. Detta är faktiskt något värre än vad som är fallet med spriten, eftersom vi själva också dricker den. Vi har alltså inte något avvecklingsbeslut när det gäller alkoholen, men det har vi när det gäller kärnkraften. Jag tycker att den parallellen var mycket dålig.

Herr talman! Lennart Pettersson vill göra en kärnkraftsdebatt av det här i stället för en, som jag förstår, besvärande alkoholpolitisk debatt. Jag tycker i alla fall att vi skall hålla oss till alkoholexporten, för det är faktiskt den vi diskuterar nu. När det gäller alkoholexporten tycker jag utskottsmajoriteten sticker huvudet i busken och menar att det är upp till andra länder, vad de har för bestämmelser. De får ta vara på sig själva, det lägger inte vi oss i. Detta är en svag undanflykt, tycker jag, när man inte vill ta tag i frågan. Alkoholfrågan är ju alltid känslig att ta tag i. Sverige kräver av svenska företag i andra länder att de följer vissa etiska regler i andra sammanhang. Vi är inte så färfärligt försiktiga när det gäller att lägga oss i! Det gäller t.ex. hur våra företag har det med jämställdhet, med barnarbete och med att ge arbetslön i form av alkohol. Visst har Sverige och svenska staten uppfattningar, och visst har man riktlinjer som man vill att våra företag skall leva efter! Sverige har många gånger visat att man vill veta hur svenska företag beter sig och att dessa bör bete sig på ett visst sätt, men när det gäller alkoholfrågorna är man väldigt försiktig och tassar runt omkring.
Herr talman! Lennart Pettersson säger att utskottet främst diskuterat tobak i samband med WHO, men i betänkandet står ”att regeringen skall uppmanas sörja för att Sverige inom WHO aktivt söker få till stånd etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak”. Det anser jag bör gälla även vårt eget monopolföretag.
Herr talman! Först vill jag säga till Kjell Ericsson att det är en markering att vi trots allt tycker det är viktigt att driva ett internationellt upplysningsarbete i de här frågorna. Men att ålägga svenska företag att i mycket betydande utsträckning gå i spetsen tycker vi är vanskligare. Då är det fråga om en sammanblandning av olika företags och myndigheters funktioner. Herr talman! Här målas det upp en bild av att de svenska företagen när de möter köpmotstånd i Sverige kastar sig över värnlösa u-länder för att kränga sina produkter. Låt oss då konstatera att både Tobaksbolaget och Vin & Spritcentralen riktar sin export till de mest avancerade länderna i världen, som har myndigheter som mycket väl kan tillgodose medborgarnas intressen. Det tror jag gäller oavsett vad vi har för detaljsynpunkter på USA, Holland osv. Nog bör man kunna överlåta åt sådana utvecklade länder att på sina medborgares uppdrag sköta sin egen alkoholoch tobakspolitik! Det finns ingen anledning — det tycker i alla fall inte jag, och inte heller utskottsmajoriteten — att vi skall gå ut med speciella pekpinnar. Slutligen, herr talman: När jag tog upp frågan om kärnkraftsexporten var det för att jag ville belysa att exempelvis folkpartiet här har talat med dubbla tungor. När det gäller alkoholen är man beredd att tillämpa något som man i högtidligare sammanhang betecknar som en exportetik, men när det gäller kärnkraften har men en annan princip. Vad man än kan säga om miljöpartiet, så för det i alla fall en konsekvent linje i sin politik. Sedan kan man ju ha olika uppfattningar om denna politik. Jag tycker det finns anledning att markera att det är en dubbelmoral — om vi nu skall tala i sådana termer — som folkpartiet excellerar med i detta sammanhang.

Herr talman! Den svenska EG-anpassningen kommer att medföra att vi i Sverige ställs inför allvarliga sociala problem. Inom EG har man en mycket liberal syn på alkoholkonsumtion — man strävar efter att öka den för att kunna få den stora vintillverkningen uppdrucken. En svensk EG-anpassning innebär att vi skall följa de principer som har fastlagts i EG:s vitbok i t.ex. § 13 och 58. I § 13 heter det: ”Exempel på tekniska hinder är de olika standardbestämmelser för diverse produkter som de enskilda medlemsstaterna har antagit av hälsoeller säkerhetsskäl eller för att skydda miljön eller konsumenterna.” I § 58 heter det att ”i fall en vara är lagligt tillverkad och marknadsförd i en medlemsstat finns ingen anledning till att den inte skulle kunna säljas fritt inom hela Gemenskapen”. Detta innebär att det kommer att bli kraftigt sänkta priser på alkoholhaltiga drycker i Sverige vid en anpassning. Den svenska prisnivån skulle betraktas som ett handelshinder, eftersom den är och har till syfte att vara konsumtionsdämpande. Att det blir kraftiga prissänkningar visas i en artikel Carl B. Hamilton i tidskriften Ekonomisk Debatt i höstas. För Absolut rent brännvin beräknar han prissänkningen till 67 26, för en whiskysort till 40 96 och för franskt lantvin till inte mindre än 68 96. Sänkta priser på alkoholhaltiga drycker leder erfarenhetsmässigt till ökad förbrukning, och då blir det svårt att hålla nere vårt redan för stora antal alkoholister. Vi får en markant ökning, tillsammans med mera kvinnooch barnmisshandel, trafikolyckor, arbetsolycksfall och utslagning. Hela vår mångåriga och i grunden accepterade alkoholpolitik skulle raseras vid en anpassning till EG. För distribution av alkoholhaltiga drycker av starkare slag har vi i Sverige ett statligt monopolföretag, Vin & Spritcentralen. På senare år har detta företag bedrivit en omfattande, slagkraftig och aggressiv marknadsföring av Absolut vodka utomlands. Framgången har varit stor och givit kraftigt ökad efterfrågan — så stor att en ny produktionsanläggning har startats under stort mediapådrag och med finansministern som invigare. Inom företaget är ledningen uppenbarligen stolt över detta, och det finns anledning att citera huvudledaren i Dagens Nyheter den 23 januari 1989: ”I den senaste årsredovisningen hyllar företaget sig självt för sin förvandling ”från en monopolaffär på hemmamarknaden till ett framgångsrikt exportföretag på en av världens hårdaste marknader”. Framgången beror på en genomtänkt konceptoch produktutveckling i företaget. ”För att kunna lansera nya produkter både för export och för den svenska marknaden förstärker vi nu produktutvecklingen i företaget. För att kunna erbjuda rätt varor i rätt tid krävs en kontinuerlig marknadsoch efterfrågeanalys, liksom teknologisk utveckling och kreativt konceptarbete.”” Vilka fantastiska floskler! Vilken rappakalja för att med en massa vackra ord dölja det man håller på med! Det man säljer är faktiskt inte en oskyldig produkt. Hade den varit det, hade vi i Sverige inte arbetat så intensivt på våra arbetsplatser för att komma till rätta med den och för att hjälpa dem som drabbas av alkohol. Vi hade inte behövt starta alla dessa kvinnojourer för att hjälpa kvinnor i nöd. Exporten och den svenska marknaden ses ur samma perspektiv. Vin & Spritcentralen betraktar utländska och svenska dryckeskonsumenter endast som marknader att tjäna pengar på. Sociala aspekter på alkoholhanteringen nämns ingenstans, medan företagets produkter omtalas på ett aningslöst reklamspråk. Utan ironi sägs att svenskarnas vodkatradition ”är minst lika storslagen som ryssarnas” — ganska fantastiskt! Riksdagen har fattat ett beslut om en anpassning till EG:s inre marknad, där vi skall montera ner stora delar av det mångåriga arbete som vi har lagt ner på att solidariskt hjälpa dem som har drabbats av alkoholen. Ett statligt företag som på detta aggressiva sätt marknadsför alkohol bidrar inte på något sätt till att vi i Sverige skall kunna hävda vår mångåriga solidariska alkoholpolitik vid en anpassning. Det statliga monopolföretaget rycker på detta sätt undan möjligheterna att inför EG hävda att den svenska alkoholpolitiken styrs av annat än snöd statsnytta och inte är till för att kunna sno drickarna på skatt. Att på statlig grund exportera lidanden och sociala problem rimmar dåligt med de verbala sociala ambitionerna i svensk alkoholpolitik. Det blir inte bättre av att verksamheten har finansministerns uttryckliga stöd. Dessutom har Sverige biträtt WHO-deklarationen om att vi skall minska alkoholkonsumtionen med 25 20, och då rimmar detta dåligt med den stora exporten av Absolut vodka. Den moraliska halten hos den sociåldemokratiska regeringen har förbytts i den krämarliberalism som kännetecknar just EG. Den mentala anpassningen har redan inträffat. Så här får det inte fortsätta. En strävan till goda exportinkomster får på inget sätt äventyra viktiga svenska långsiktiga sociala mål. Det vi behöver i Sverige är inte ökad utan sänkt alkoholkonsumtion. Vin & Spritcentralen måste få andra direktiv för sin verksamhet, direktiv som står i överensstämmelse med svensk alkoholpolitik som den uttrycks vid högtidliga stunder. upphöra med export av alkoholhaltiga drycker, att regeringen nu klart skall upplysa EG om att Sverige vid en anpassning inte kommer att tillämpa de prisnivåer som nu är aktuella inom EG och att regeringen nu klart skall upplysa EG om att Sverige inte kommer att ändra sin socialt motiverade alkoholpolitik vid en anpassning till EG. Tack för ordet.

Herr talman! Att staten försöker dryga ut kassan med en hänsynslös marknadsföring är ingenting nytt. I dag rör det sig om alkohol, tobak och vapen. År 1774 infördes kungligt monopol på Sveriges spritproduktion. För att stärka statens skrala finanser drog man samtidigt i gång en rejäl reklamkampanj. Den tidens massmedia, dvs. prästerna, fick order att inskärpa hos folket att det var en nationell plikt att dricka så mycket brännvin som möjligt. Den s.k. brännvinsepidemin utvecklade sig snabbt och fick katastrofala följder. ”Hela landet var dränkt i brännvin”, enligt en dåtida resenär. År 1854 beslöt därför riksdagen att kraftåtgärder måste vidtas. Både prästerna och de styrande handlade förmodligen i god tro när den här hemsökelsen drogs i gång. ”På denna tid ansåg var och en att brännvin var en härlig Guds gåfva, den bästa medicin vid alla sjukdomar och oumbärlig för arbetare”, står det i min skrift från sekelskiftet. I dag vet vi bättre. Vi vet att minst var fjärde sjukhussäng blockeras på grund av alkoholbruket. 80 90 av våldsbrotten har samband med alkoholförtäring, och alkoholen kostar samhället 70-80 miljarder kronor per år. Framför allt orsakar missbruket ett oändligt lidande både för missbrukaren och för de anhöriga. Det lönar sig inte för staten att sälja sprit till svenskar. Därför är all reklam förbjuden — inom landet. Vid försäljning i utlandet struntar däremot våra statliga företag, Vin & Spritcentralen samt Svenska Tobaks AB, i alla sociala hänsyn. Affärerna går strålande med hjälp av en hänsynslös marknadsföring. I yttrandet från Vin & Spritcentralen till utskottet anges att marknadsföringen kan ”anses tillbörlig enligt svenska normer”. Här i landet stoppades Vin & Spritcentralen som bekant direkt av konsumentverket när man slog upp sina reklamaffischer och hade gratisutdelning i centrala Stockholm. I dag är det den internationella konsumentdagen, och då kan det vara på sin plats att närmare beröra inriktningen på den konsumentinformation som våra statliga företag försvarar. I Vin & Spritcentralens årsbok 1987 berättas t.ex. med närmast sakral hänförelse ”legenden” om vodkaflaskan avritad med en gloria. Det är flaskan som sägs utstråla karisma och symbolisera renhet. Julens budskap är en flaska vodka. Det tonar ut som julsånger i veckomagasin med hjälp av mikrochips. Här handlar det enligt årsboken om ”kvickheter i ord och bild” när ”nya marknader” skall öppnas, charmeras och penetreras”. Jag har under mina år som barnläkare sett alltför många hem där julen varit en brännvinsbutelj på bordet, och jag vet vad det kan innebära av julsorg i stället för julglädje, inte minst för barnen. Den här marknadsföringen är varken kvick eller charmig. Den är enbart cynisk och beklämmande samt också sårande för många som upplever julens verkliga budskap som något heligt. I det senaste numret av tidningen Tendens, organ för Sveriges marknadsförbund, finns en entusiastisk redogörelse för den marknadsföring som enligt Vin & Spritcentralen är tillbörlig med hänsyn till svenska normer. Man vänder sig till välutbildade höginkomsttagare via annonser och bioreklam, får vi veta. ”När amerikansk ungdom skall supa sig full dricker de Absolut”, står det, därtill lockade av reklamen i filmen S:t Elmos Fire. Av vodka far man inte illa, enligt uppgift från Vin & Spritcentralens VD och informationschef, eftersom det säljs till de välbärgade. Det resonemanget är barockt. Skrumplever, förtvining av hjärnceller samt åderförkalkning av hjärta och kärl är inte kopplade till utbildning och årsinkomst. Rika ungdomars hjärnceller är lika känsliga som de fattigas. Och även barn som den välutbildade bär på får missbildningar och hjärnskador av alkohol. Man har riktad reklam inte bara till ungdomar utan också till kvinnor via kvinnotidskrifter. ”Export förekommer inte till länder som kan betraktas som u-länder”, skrev Vin & Spritcentralens VD till utredningstjänsten i mars 1988. Informationschefen säger följande i Dagens Nyheter i januari 1989: ”Någon försäljning av Absolut Vodka till länder i tredje världen lär dock aldrig bli aktuell av moraliska och etiska skäl”. Andra tongångar var det när Vin & Spritcentralen i ett pressmeddelande för ett år sedan jublade över att man nu också hade gjort en inbrytning på den filippinska marknaden. 1987 sålde man visserligen bara 900 liter, men redan följande år var mängden den tiodubbla eller 9 500 liter. I Indonesien ökade försäljningen mellan 1987 och 1988 från 14 000 till 47 000 liter. Man säljer för övrigt till en lång rad u-länder, men det är så känsliga fakta att Vin & Spritcentralen både förnekar detta och vägrar lämna ut försäljningssiffrorna av s.k. konkurrensskäl. Riksdagens utredningstjänst fick i stället vända sig till SCB, för där får man tillgång till de siffror som vi riksdagsmän förvägras ta del av. Svenska Tobaks AB:s VD, Klaus Unger, erkänner däremot öppet att bolaget inte har några betänkligheter inför marknadsföringen i tredje världen. ”Expandera vill vi”, sade han i radioekot i morse. Och han förklarade, att om det går att få en marknad för snus i tredje världen så är man naturligtvis villig att sälja. Inte heller tog han avstånd från den image som skapats kring snus, att det är bra för hälsan och viriliteten. Representanten för En rökfri generation påpekade mycket riktigt i ekot vilken ohållbar dubbelmoral som döljer sig bakom vår export. Det är en dubbelmoral som vi förövrigt inte accepterar när det gäller export av läkemedel och bröstmjölksersättning. Men där är det ju privata företag som tjänar på exporten. Även jag skall avsluta med några kloka ord ur en ledare i DN från den 23 januari. I ledaren påpekas hur ohållbar situationen kommer att bli i samband med EG-förhandlingarna, om vi fortsätter vår export på den inslagna vägen. Ledaren avslutas så här: Det lär inte bli lätt att övertyga EG:s förhandlare om att det svenska monopolet tillkommit enbart för folkhälsans skull. Hur ska vi värja oss för krav på att även Sverige ska öppna sig för det sydeuropeiska vinöverskottet om vi utnyttjar vårt statsmonopol som en trygg hemmabas för en sofistikerad marknadsföring av vodka i USA och EG-länderna? Vin & Spritcentralen omhuldas av finansminister Kjell-Olof Feldt för sina exportinkomsters skull. Bolaget gör vad som förväntas av det.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
Herr talman! Det var intressanta statistiksiffror som Ingrid Ronne Björkqvist lämnade beträffande spritexporten till vissa u-länder. Det skulle vara intressant också att höra Lennart Pettersson kommentera detta, mot bakgrund av hans påstående att Vin & Spritcentralen enbart ägnar sig åt att exportera sina varor till väl utvecklade länder med en god lagstiftning som tar hand om de eventuella risker som uppstår av vin och sprit.

Herr talman! Vpk ser på följande sätt på sponsringen och stödet till kultur, till idrott etc. Vi menar att man bör ge kraftfulla statliga anslag till kulturverksamhet och till idrottsverksamhet och att de anslagen bör bestämmas av riksdagen i direkta beslut. Sponsring är en fråga om företagens vilja att ge stöd och deras önskan att få reklampelare som erkänsla för stödet. Vi menar att sponsring är en företeelse som svenska statliga företag inte bör ägna sig åt. Utifrån det synsättet har vi tillsammans med miljöpartiet reserverat oss mot statliga företags deltagande i sponsring. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Det här ärendet handlar om statliga företags s.k. marknadsföring i form av sponsring. Den har av marknadsförare betraktats som en speciellt genialisk form av försäljningsargument, eftersom den kopplar ihop den marknadsförda produkten med någon populär företeelse i samhället, exempelvis idrott eller konst. Den ger därigenom positiva effekter både för det annonserande företaget och för den understödda verksamheten. Vi i miljöpartiet är negativt inställda till allt slags reklam och vill minska den. Vi menar att reklam i sig är ett slöseri med både mänskliga och materiella resurser. Den drar mycket större resurser än en rimlig produktinformation skulle kräva. Dessutom förför den ofta människor att köpa mer än de behöver, vilket förvisso också är avsikten i många fall. Det leder till ytterligare resursslöseri, och miljöpartiet vill bromsa resursslöseriet. Vår uppfattning är alltså att all reklam skall minskas — den är kraftigt överdriven — och det gäller även sponsring. Vi vill inte hindra någon från att skänka pengar till konst och idrott, men vi avvisar tanken på att statliga företag skall ägna sig åt denna form av reklam. Vi är nämligen av den uppfattningen att när staten driver affärsverksamhet skall det finnas ytterligare ett syfte utöver att verksamheten skall ge en rimlig förräntning på det nedlagda kapitalet. Förräntningen är ett sekundärt mål. Det bör alltid finnas ett ytterligare mål för att motivera att staten bedriver industri-, serviceeller affärsverksamhet. Detta mål skall vara en samhällsnyttig effekt utöver förräntningen. Detta har uppenbarligen de statliga affärsverken tappat bort. I dagens betänkande kan vi läsa att varken posten eller televerket önskar betrakta sig som monopol. Det betyder att de har tappat bort sin ställning som public service-företag och försummar den uppgift som de en gång tilldelats av staten, nämligen att ge alla invånare i landet en någorlunda likvärdig service. Trots detta fungerar de i realiteten ofta som monopolföretag. Den enskilde medborgaren har inget val när han vill kommunicera per brev eller telefon. Ingen vill väl heller återinföra två konkurrerande telefonsystem, inte ens här i Stockholm, där det en gång fanns två sådana system som försökte konkurrera med varandra, i början av detta sekel. Vi miljöpartister menar att det är dags för en radikal omprövning av de ideal som har spritt sig inom de statliga verken. Verken måste inse att hela landet skall leva och att de statliga verken skall betjäna samhället i hela landet, inte bara redovisa högsta vinst åt staten. Kort sagt: De skall bli de monopolföretag igen som de en gång var avsedda att vara. Monopolföretag behöver en ytterst begränsad reklaminsats, för de har ju ingen konkurrens. Tyvärr stämmer detta ytterst dåligt med den civilekonomernas ideologi som har brett ut sig på alla håll i samhället och som påtagligt kommit att dominera de statliga verken. Det har byggts upp en s.k. företagskultur, en företagsfilosofi, som enligt vår uppfattning måste i grunden förändras. Ett första steg vore att omgående byta ut Tony Hagström och Ulf Dahlsten mot personer med en helt annan inställning till verkens uppgift. Vi kan ta sponsringen som en indikation. Om statliga företag anser sig behöva ägna sig åt sponsring för att hävda sig på marknaden, då är det frågan om de verkligen rätt uppfattar sin uppgift. Att posten och televerket inte gör det framgår av deras utlåtanden i betänkandet. De är nämligen i mycket stor utsträckning monopolföretag utan att vilja vara monopolföretag. Vår uppfattning är att de måste förbli monopolföretag för att förse hela landet med en rimlig service, där förluster på ett håll får balansera vinster på ett annat håll. Att tro att man kan ha en konkurrerande postutbärning eller två alternativa brevlådsföretag i glesbygd faller på sin egen orimlighet, lika väl som det är orimligt med dubbla telefonledningar och två telefonföretag i konkurrens med varandra. Det finns, herr talman, skäl att återkomma till dessa frågor i fortsättningen, i många olika sammanhang, för staten måste uppenbarligen ordentligt tänka igenom med vilka motiv den skall bedriva affärsverksamhet. Till dess yrkar jag att riksdagen skall ge regeringen till känna vad vi anser om sponsring från statliga organ, i enlighet med vad som anförs i reservationen.

Herr talman! Procentsiffror i all ära, men det vi diskuterar här är i någon mån principer. Jag försökte i varje fall i mitt inlägg klarlägga att det här är fråga om en utveckling och principer — vart är de statliga monopolföretagen på väg? Jag menar att det här gäller att mota Olle i grind. Detta är ytterligare ett utslag av den civilekonomernas diktatur som börjar breda ut sig i de statliga verken och företagen. Arne Gadd kom med ett mycket egendomligt yttrande. Han sade att statliga monopol skall hävda sig gentemot andra företag. Men det utmärkande för ett monopol är att det inte har några konkurrenter. I den mån de statliga monopolföretagen ger sig ut på andra verksamheter i konkurrens med andra företag skall dessa utflykter ifrågasättas, menar jag. Sannolikt står det ingenstans i den av riksdagen och regeringen fastställda instruktionen för postverket att det skall ägna sig åt fadderverksamhet med ungdomar som skall bevaka kiosker. Hur nyttigt och välgörande detta än kan vara står det, såvitt jag förstår, icke i överensstämmelse med postverkets arbetsinstruktion. Denna uppfinningsrikedom kan väl te sig glädjande och rörande, speciellt om postverket gör detta utan att på något sätt marknadsföra sig i sammanhanget, av rent ideella skäl. Jag undrar dock om det inte vore bättre att ideella organisationer i så fall bedrev denna vetksamhet i stället för postverket, som enligt min uppfattning är till för att befordra brev och paket och borde hålla sig till den verksamheten primärt.

Herr talman! Det finns säkert, Arne Gadd, enskilda kommunister och kommunistiska föreningar som har stött andra föreningar i olika avseenden, därför att man har tyckt att de haft en värdefull verksamhet och att den verksamheten borde stödjas. Men när det gäller de statliga företagens sponsring menar vi från vpk att vi här i riksdagen bör fatta beslut om anslag tillidrottsverksamheten, kulturen etc. av en storlek som uttrycker riksdagens politiska vilja. Man skall inte vara beroende av de statliga företagens reklaminsatser för sin verksamhet. Arne Gadd måste väl känna sig något kluven i denna fråga, eftersom han, som en av riksdagens revisorer, har tvingats påpeka hur Tipstjänst i strid mot riksdagens intentioner har sponsrat idrottsrörelsen med mycket stora belopp. För mig känns själva inriktningen av Tipstjänsts verksamhet inte främmande. Vi har föreslagit mycket högre anslag av tipsmedel till idrotten än vad som har utgått. Arne Gadd har naturligtvis, likmätigt sin plikt som revisor, gjort det jobb han måste göra enligt sin instruktion. Men detta är sponsringsverksamhet, och Arne Gadd har angripit den, eftersom den inte har stöd i den förordning enligt vilken den har skett.

Herr talman! Arne Gadd uppmanar mig att lyssna. Jag vill uppmana Arne Gadd att lyssna till sina meddebattörer. Jag har faktiskt inte gjort de uttalanden som Arne Gadd angrep. Arne Gadd föredrar att replikera på vad Lars Norberg har sagt när han bemöter mig. Det är kanske inte en alldeles ny debatteknik, men den är inte trevligare för att den är något gammal. Jag skulle uppskatta om Arne Gadd i sina kommande inlägg ville bemöta mig när han tar upp det som jag har sagt och Lars Norberg när han tar upp det som han har sagt. Vi har en gemensam reservation, men vi har inte argumenterat gemensamt.
Herr talman! Paul Lestander har naturligtvis alldeles rätt. Antingen hörde jag fel eller också missuppfattade jag Arne Gadd beträffande kioskerna. Jag uppfattade det som att han talade om postverket, om det var fråga om televerket och telekiosker, kommer frågan i ett något annat läge, det håller jag med om. Jag är ledsen att jag missuppfattade det. Principen håller jag däremot ganska hårt fast vid. Ett monopolföretag är ett företag som inte har konkurrenter, och det har ett mycket begränsat behov av reklam. Om dessa statliga, s.k. monopolföretag, bedriver en rad andra verksamheter i konkurrens med andra företag har det blivit en blandning av monopolföretag och konkurrensföretag. Då tycker jag att man skall utreda i vilken utsträckning som detta står i överensstämmelse med verkens resp. instruktioner. När det gäller att befordra brev och att vidarebefordra telefonsamtal över landet tror jag inte att det behövs särskilt mycket sponsring eller reklam för att nå kunderna, dvs. praktiskt taget hela svenska folket, och tala om att televerket resp. postverket bjuder på dessa tjänster.

Herr talman! Detta är en ganska spännande debatt om sponsring, och jag tror att den behövs. Vi har i Sverige några monopolföretag, bl.a. posten och televerket, som nu har börjat bedriva en omfattande verksamhet med att sponsra olika idrottsorganisationer. Detta sägs vara en del av dessa affärsdrivande företags marknadsföring. Den fråga som uppkommer är om ett statligt monopolföretag behöver marknadsföra sig på detta sätt. De affärsdrivande verken borde ägna sig åt sina huvuduppgifter och inte använda pengar till verksamhetsfrämmande uppgifter. Det som nu sker är att vi konsumenter faktiskt får betala högre kostnader för de affärsdrivande verkens produkter. Om företagen slutar med sponsring kan vi få billigare persontransporter, telefonsamtal och postbefordran. Det är ju faktiskt dessa företags uppgift att se till att detta kan ske på ett billigt och bra sätt. Då skall inte pengar slängas bort på något annat. Det är med stor förvåning som vi konstaterar att riksdagens majoritet genom att acceptera sponsring vill låta konsumenterna betala mer än vad de borde göra för dessa företags tjänster. Det finns ingen rimlig anledning att på detta sätt höja konsumentprisindex. Miljöpartiet tycker att posten, televerket och andra affärsdrivande verk borde få helt nya direktiv som överensstämmer med deras uppgift som public service-företag. Det är faktiskt inte mängden av det som dessa företag gör som är problemet, utan det är principen att detta sker som vi tycker är allvarligt. Det är viktigt att vi inte spär på konsumtionen mer än vad som sker i det svenska samhället. Det är dåligt om idrottsverksamhet och konst inte kan få vad de behöver via riksdag, kommuner och landsting. Det finns ingen anledning till att dessa pengar skall ges via de statliga företagen. Det är möjligt att man kan se detta som en förberedelse till privatisering, eftersom det är uppenbart att dessa verk nu vill komma i kontakt med marknaden och börja konkurrera.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

Herr talman! Att resonera som Arne Gadd gör är inte allt. Vi stoppar inte huvudet i busken. Men det kan faktiskt inte vara televerkets uppgift att på detta sätt marknadsföra sig. Vi har ingenting emot att vare sig televerket, posten eller andra statliga affärsdrivande verk är livskraftiga och fullgör sina uppgifter. Men vi har mycket svårt att inse att deras uppgift är att sponsra olika typer av verksamhet i samhället. Deras uppgift måste vara att se till att de produkter som de har skall vara bra och levereras i rätt tid. Då finns det inte någon anledning för dem att slösa sina pengar på något som inte ligger inom deras verksamhetsområden. De förlorar ingenting på att göra det som de skall göra på ett bra sätt, och de vinner ingenting på och blir inte bättre av att lägga pengar på något annat. Tack för ordet.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9 behandlas bl.a. budgetpropositionens förslag om anslag till projektverksamhet för att öka kvinnorepresentationen i statliga organ. Det är ett anslag på drygt 3 milj.kr. som här föreslås. I centerpartiet anser vi att dessa pengar bäst utnyttjas om de används för att förstärka stödet till kvinnoorganisationerna. Med det förslag vi fört fram i vår motion A804, och också följt upp i utskottet, skulle kvinnoorganisationerna få ytterligare 3 milj.kr. till sin verksamhet utöver de 3 029 000 kr. som nu föreslås i budgetpropositionen. Som vi ser det i centerpartiet är det angeläget att kvinnoorganisationerna får medel så att de själva kraftfullt kan arbeta för att öka kvinnorepresentationen i både statliga organ och i andra organ. Kvinnoorganisationerna utför — trots att de hittills haft mycket begränsade resurser till sitt förfogande — ett omfattande arbete för jämställdhet. Med en fördubbling av anslaget till drygt 6 milj.kr. — som vårt förslag ju innebär — kan kvinnoorganisationerna göra ytterligare insatser för jämställdhetsarbetet i samhället. Kvinnoorganisationerna är pådrivande på många olika samhällsområden och i en mängd frågor, bl.a. frågorna om ökad kvinnorepresentation. De gör betydande insatser när det gäller utbildning av kvinnorna för att stimulera dem att engagera sig i samhällsutvecklingen och i beslutande organ. Erfarenheterna visar ju också att kvinnor som är aktiva i kvinnoorganisationer ofta aktiverar sig även i annan föreningsverksamhet och i de politiska partierna. På det sättet blir kvinnoorganisationerna en viktig rekryteringsbas för olika samhällsinsatser. En viktig del i en positiv samhällsutveckling är att både kvinnors och mäns värderingar och erfarenheter kommer till uttryck i arbetet på skilda samhällsområden. Det ger ett breddat och bättre underlag för ställningstaganden och för beslutsfattande. I centern anser vi att kvinnoorganisationerna genom det arbete de bedriver har varit och är av avgörande betydelse för att stärka kvinnornas ställning och i arbetet för ökad jämställdhet. Därför anser vi att det är angeläget att förstärka det statliga stödet så att de kan fortsätta att göra insatser för jämställdhetsarbetet i samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Vi skall i kväll behandla anslagen som behövs för att verkställa jämställdhetspolitiken. Själva inriktningen på jämställdhetspolitiken skall behandlas vid ett annat tillfälle i kammaren. Den arbetsordningen kan verka knepig, men såvitt jag vet har samtliga partier här i riksdagen ställt sig bakom den. Jag förmodar att riksdagen omprövar sin arbetsordning om det skulle visa sig att det behövs. Därför kommer jag inte i dag att ta upp de frågor som Charlotte Branting inledde med. kr. för bl.a. ytterligare en handläggartjänst. Det kan låta bestickande att JämO saknar tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att klara ”sin centrala roll i jämställdhetsarbetet”. Men vad folkpartiet egentligen vill satsa de 2 miljonerna på är litet svårt att klara ut. Man har tidigare bara exemplifierat med att man vill ha en ytterligare handläggare. I dag fick vi höra att tidningen Jämsides borde få en tätare utgivning. Såvitt jag har förstått har detta inte sagts tidigare. Jag tycker med förlov sagt att detta är en ganska dyr handläggare som kostar 2 milj.kr., även om det blir ett antal extra nummer av tidningen. Det kan nästan bli en veckotidning av Jämsides. Det är inte meningen att jag skall vara arrogant över detta. Det finns en allmän välvilja i folkpartiets förslag, och det har jag respekt för. Men så diffus anser vi att man inte kan vara när man skall bevilja medel. JämO själv har inte äskat ytterligare medel det här året för en handläggartjänst. Nu pågår en enkvinnoutredning — inte en enmansutredning — som skall utvärdera jämställdhetslagen. Det är jämställdhetslagen som ytterst styr JämO:s uppgifter. I utredningens referensgrupp ingår såvitt jag vet en representant för folkpartiet. Jag förutsätter att det går att föra fram synpunkter på hur JämO skall vara organiserat och vilka arbetsuppgifter som skall inrymmas i JämO. Det kan inte vara riktigt att vi i dag skall föregripa den utredningen och ta upp förslag som folkpartiet har lagt fram. När det gäller projektmedel för ökad kvinnorepresentation kan jag konstatera att det råder en viss förvirring mellan de borgerliga partierna. Det är väl inte första gången, men i alla fall. Folkpartiet vill i stort sett fördubbla anslaget. Det är en ny tanke jämfört med vad man sade så sent som i maj förra året — om jag har kunnat läsa protokollen korrekt. Då ställde folkpartiet sig bakom att vi skulle ha 3 milj.kr. i projektmedel och att projektverksamheten skulle utvärderas efter tre år. Att fördubbla anslaget i år med hänvisning till att det har kommit in så många ansökningar — många av dem är väl underbyggda, dock kanske inte alla — anser vi inte att det kan finnas tillräckligt starka skäl för. Centern har varit konsekvent och menat att projektpengar kanske inte leder till bestående resultat efter det att projektet avslutats. Det kan ligga en poängi detta. Det är en av orsakerna till att vi vill ha en ordentlig utvärdering av projektverksamheten. Det är väl inte alltid så att utvärderingen har skötts så perfekt. Men detta är inget skäl till att helt plocka bort projektpengar när vi nu har en plan på hur detta skall gå till. Möjligen är det ett skäl till att man inte skall plussa på med dubbelt så mycket pengar. Jag delar Kersti Johanssons uppfattning om de värdefulla insatser som kvinnoorganisationerna gör för jämställdheten och för att kvinnorna skall få likvärdiga förhållanden både i Sverige och i andra länder. Jag förstår i och för sig att centerns kvinnoförbund och centerpartiet anser att kvinnoförbunden skall få dessa pengar.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

Herr talman! Det är riktigt, som Ines Uusmann säger, att centern är konsekvent. Även förra året föreslog vi att pengar till projektverksamhet skulle gå till kvinnoorganisationerna. Det gör vi inte alls av den orsaken att vi vill gynna vårt eget kvinnoförbund — det är inte, som Ines Uusmann säger, ett egenintresse. Det är ju en rad kvinnoorganisationer som får del av statsbidraget, som under innevarande år är 2 912 000 kr. Vi föreslår alltså ett anslag på 6 029 000 kr. När resurserna är begränsade är det viktigt att satsa mer rejält på den verksamhet som är etablerad, där man verkligen jobbar med dessa frågor och har en målsättning, bl.a. att öka kvinnorepresentationen. Kvinnoorganisationerna har ju en oerhört stor bredd på sin verksamhet, och det är viktigt att de tillförsäkras medel, så att de får en sådan ekonomisk bas att de kan planera sin verksamhet och arbeta vidare. De utför en pådrivande verksamhet för att öka jämställdheten på olika samhällsområden, och det är viktigt och angeläget.
Herr talman! Jag vill återigen hålla med Kersti Johansson om att de politiska kvinnoförbunden gör ett oerhört värdefullt arbete både för jämställdheten och för kvinnosaken. Det är också viktigt att nå nya grupper, bl.a. de arbetsmarknadsanknutna organisationerna, som särskilt behöver komma med i denna diskussion. Den skulle vi inte nå om vi bara satsade pengarna på de etablerade kvinnoorganisationerna. Vi får kanske göra gemensam front när de politiska kvinnoorganisationerna vill ha mera pengar, men det är en annan fråga.

Herr talman! Det finns många projekt som kan beskrivas, och många är bra medan andra kanske inte är lika genomtänkta. Departementet menar att man kan klara denna fördelning med de medel som har föreslagits. Jag litar på att det kommer att ske en bra fördelning, så att det blir en bra utvärdering, som kan leda någonstans. När det gäller södra Älvsborg, som hade en ökning med 163 96 i de indirekta valen, var representationen för kvinnor 11 96. Då blir 163 94 naturligtvis inte så mycket i hela tal.

Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på det Ines Uusmann sade: att det kanske är dags att göra en gemensam sak och försöka öka dessa anslag. Jag anser att det är viktigt. Vi är inte i centerpartiet mot projektverksamhet, men vi menar att det måste finnas ordentliga resurser när det skall göras satsningar, så att det verkligen blir någonting rejält, som jag sade. När det nu inte finns mer pengar är det viktigt att satsa på den verksamhet som är etablerad, och när vi vet att kvinnoorganisationerna bedriver detta arbete är det angeläget att de får ökade resurser, så att de kan fortsätta med detta.

Herr talman! Under en följd av år har vpk i motioner ställt krav på ökade anslag till JämO. I år har vi inte väckt någon sådan motion, och det beror inte på att vi har ändrat uppfattning om JämO:s behov, utan det är helt enkelt en miss i vårt interna arbete. Tyvärr hann vi aldrig rätta till den missen vid utskottsbehandlingen av ärendet, men JämO behöver helt klart ökade resurser. JämO är en relativt ny myndighet, och det medför speciella problem. Man kan säga att JämO fortfarande arbetar i uppförsbacke. Man har inte ens hunnit skala av toppen på berget. Det innebär att JämO bara hinner arbeta med de rent principiella fallen. Alla kvinnor som har blivit diskriminerade på arbetsmarknaden, och som inte bedöms som principiellt intressanta fall, kan inte få sina fall behandlade, utan hänvisas till facket, som får sköta konflikten med arbetsgivaren. Det är givetvis inte bra. JämO påpekar att man inte har tillräckliga resurser för att kunna gå ut och arbeta förebyggande, t.ex. ha en verksamhet inom facken där man sprider kunskap om jämställdhetsarbetet. JämO är faktiskt en myndighet som arbetar med att på sikt avskaffa sig själv. Om JämO får en möjlighet att göra ett tillräckligt bra och effektivt arbete kommer inte JämO att behövas. Det innebär att varenda krona som vi satsar på den här verksamheten kommer att betala sig i framtiden genom att JämO som myndighet inte behövs längre. Därför anser jag att det är oerhört viktigt att JämO får de här pengarna för att kunna arbeta utåtriktat med informationsverksamhet. Om folkpartiets motion och förslag utmärks av allmän välvilja, tycker jag att Ines Uusmanns och socialdemokraternas inställning präglas av rena småaktigheten. För sedan när började vi diktera i detalj vad pengarna skulle användas till? Det kan knappast vara vår uppgift som politiker, utan vi anger riktlinjerna. Dessa riktlinjer finns angivna i motionen och i reservationen: handläggartjänst med uppgift att bedriva information om jämställdhetsarbetet. Det är klart att pengarna inte bara behövs till lönen, utan det uppsökande arbetet kostar också pengar. Jag tycker att vi kan ha tilltro till JämO, att de själva kan avgöra på vilket sätt de här pengarna skall användas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i betänkandet.

Herr talman! Margö Ingvardsson, tilltro till JämO är faktiskt vad vi har. För JämO har inte begärt några ytterligare tjänster eller de här medlen i årets äskanden.

Herr talman! Det är inte den lättaste uppgiften att så här sent på dagen och efter så många inlägg, så mycket flödande energi, ta det sista anförandet. Jag tänker be herr talmannen om tillstånd att få flytta mig en vecka tillbaka i tiden, till den dag då detta anförande egentligen skulle ha hållits — den internationella kvinnodagen. Det är den lämpligaste dag man kan tänka sig för ett inlägg i jämställdhetsfrågan. Miljöpartiet de gröna har inte väckt någon egen motion om jämställdhet. För oss — som för allt fler i dagens samhälle — är jämställdheten en självklarhet, som vi gröna materialiserar genom att så långt möjligt hålla oss inom gränserna 40-60 96 när det gäller att fördela uppdrag och tjänster mellan män och kvinnor. I stället för partiledare har vi två språkrör utanför riksdagen och två företrädare i riksdagsgruppen, en man och en kvinna i båda fallen. Det kostar oss ingenting. Inom andra partier arbetar man också med jämställdhetsfrågor mer eller mindre framgångsrikt, men i alla fall framgångsrikt. Inte heller det kostar någonting. Egentligen är det ju en skam att vi i ett modernt samhälle behöver en jämställdhetsombudsman — ibland en kvinna — men ännu behövs ombudet, tyvärr. Inom kvinnoorganisationerna gör man stora insatser för jämställdhet, utan att det kostar särskilt mycket. Kanske kostar det mer för männen, eftersom var och en av sex mansgrupper får 100 000 kr. för sin verksamhet, medan var och en av 110 kvinnojourer får 7 000 kr. Allt som allt får ju kvinnorna ändå mer, men det är också fler kvinnor som behöver hjälp. Eller är det så? Vad kostar det att läka och trösta och ge människovärdet åter till våldförda kvinnor? Hur många kronor behövs för att ge männen balans och människovärde åter? Till jämställdhetsfrågorna hör naturligtvis den att ge kvinnorna lika representation i statliga och kommunala styrelser, i nämnder och andra beslutande organ. I miljöpartiet anser vi allmänt att kvinnoresp. mansorganisationerna når bättre resultat till lägre kostnader, än om direktiv kommer från myndighetshåll. I jämställdhetsarbetet är det mest fråga om uppmuntran och hjälp, personliga kontakter, förebilder, goda samtal. Det är en fråga om barnuppfostran, förståelse för ungdomarnas problem och vardagsliv, om förmågan att lyssna på vad som sägs och varför, oavsett om den som talar är man eller kvinna, ung eller gammal. Jämställdhet är också en fråga för frisk och sjuk, svensk och tysk, kurd och iranier, svart och vit.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag vet att utrikesministern och jag är överens om att oavsett vilket land det är som begår brott mot de mänskliga rättigheterna, oavsett vilket politiskt system som råder och vilket politiskt parti som innehar makten, så skall dessa brott fördömas. Att ett visst politiskt parti har makten i ett land får inte på något sätt resultera i att vårt agerande präglas av en viss försiktighet. När president Garcia tillträdde hyste man förhoppningen att det skulle utvecklas en demokrati. Men så har det faktiskt inte blivit. Vi vet att våldet i Peru härjar i all sin nakenhet. Under 1988 försvann exempelvis 200 människor, och tortyr, summariska rättegångar och avrättningar står på dagordningen. Det finns inte tid för mig att här gå in på varför det blivit på detta sätt. Men jag tror att utrikesministern och jag skulle vara ganska överens om vi skulle ta den debatten. Låt mig också göra en kommentar till vissa delar av utrikesministerns svar. Jag håller i stort sett med om det som utrikesministern sagt i svaret. Det är riktigt att det finns gerillarörelser i Peru. Det finns gerillarörelser som jag inte har något till övers för, men det finns också vissa gerillarörelser som jag anser ha ett visst berättigande. Jag anser likaså att man i fackliga organisationer och bondeorganisationer m.fl. skall ha rätt till facklig frihet, utan att behöva riskera brutal död, tortyr — eller att försvinna. Det är de rådande förhållandena i Peru som dessa organisationer reagerar mot, de reagerar mot fattigdomen och mot bristen på mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min och Ragnhild Pohankas fråga. Mördarregimen i Teheran, Khomeiniregimen, bör givetvis störtas, men inte bara för Salman Rushdies skull, utan för tiotusentals, hundratusentals miljoner iraniers skull och inte minst för islams skull. Det är som den nationella motståndsfrontens ledare sade för ett tag sedan, att Khomeini är islams värsta fiende i vår tid. Visst skall det protesteras. Och det har protesterats. Den 7 januari protesterade amerikanska utrikesdepartementet. Den 31 januari protesterade sovjetiska kommunistpartiet. Den 11 februari kallade Bonn hem sin ambassadör. Den 20 februari kallade EG hem sin ambassadör. Därefter kallade Sverige hem sin ambassadör. Det är ett faktum att Sverige kom sist i kön i den protestrundan. Sten Andersson säger nu att han lovar att protester skall fortsätta, och han vill ha ett öppet meningsutbyte med iranier. Frågan är då: Vilka iranier? Är det i första hand och enbart regimen i Teheran eller är det också den nationella motståndsfronten? Från det hållet har man nyligen krävt att Sverige skall avbryta de diplomatiska förbindelserna. Man har också sagt att man tycker att Khomeiniregimens representanter borde uteslutas ur internationella organ, t.ex. FN. Dessutom finns som bekant en hel rad ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Iran. Jag skulle nog gärna vilja att utrikesministern något mer konkretiserade på vilket sätt Sverige kraftfullt skall fortsätta att bekämpa Khomeinis mördarregim.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att det är ett kraftfullt svar med ett kraftfullt avståndstagande från allt det vi i Sverige och västerlandet känner oss främmande inför. Det vi har sett under de senaste månaderna är attacker mot allt vi i Sverige och västvärlden har som fundament för vår tillvaro. Vi anser att det är grundläggande att människor får lov att tycka, tänka och uttrycka vad de vill. Det skall man inte på grund av religion eller tro få försöka stoppa. Jag tycker som sagt att svaret är kraftfullt, men jag efterlyser ändå någonting ytterligare från statsrådet. Det förekommer i dag demonstrationer i Sverige där muslimer som bor i Sverige ställer sig bakom kravet på att regeringen skall stoppa utgivandet av den mycket kända boken. När det gäller dödshotet mot författaren mumlar dessa muslimer ibland litet egendomligt.

Fru talman! Jag är helt överens med Sten Andersson om att den enda framkomliga vägen när det gäller Tibet och framtiden för tibetanerna är att förhandla. Om Kina och Tibet inte skulle träffa någon överenskommelse skulle läget bli status quo, vilket är ohållbart. Det allra viktigaste just nu är att det sker en försoning och att kompromisser kommer till stånd mellan tibetanerna och kineserna. Kina har ju otroligt mycket att förlora på att inte förhandla och på att inte gå med på en försoning eller kompromisser. Detta handlar ju om Kinas anseende och trovärdighet. Kina utlovade, innan Dalai Lama kom på sitt Skandinavienbesök, att man var villig att förhandla. Sedan ställde man från kinesisk sida som villkor för förhandlingarna att de skulle ske i Peking. Sedan ställde man även som villkor för förhandlingarna att de skulle ske enbart med Dalai Lama och att han inte skulle få ha med sig en förhandlingsdelegation, vilket man från kinesisk sida visste att Dalai Lama inte skulle acceptera. Prot. 1988/89:82 Kinas trovärdighet är ännu viktigare med tanke på att Hongkong skall 16 mars 1989 överlämnas till Kina år 1997 — på de villkor som Tibet utlovades en gång i ÖB sockerniodukdio: tiden. Det löftet hölls tre fyra år från Kinas sida. Hur länge skall kineserna 3 é aa å KS BR AR nen på Oland och Gothålla sitt löfte till Hongkong? Därför är det mycket viktigt att vi följer upp land detta för att se om man från kinesisk sida håller vad man lovar. Jag är intresserad av att få veta om den svenska regeringen ställer sig bakom det fredsprogram i fem punkter som Dalai Lama har presenterat.

Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat mig om samma förutsättningar nu som tidigare gäller vad beträffar arealförändringar vid sockerbruken. Gunhild Bolander har frågat mig om jag står fast vid min givna garanti, och om jag därmed också är beredd att medverka till att sockerbetsodlingen på Gotland undantas från den nu aktuella minskningen av den totala odlade arealen. 1977 års jordbrukspolitiska beslut innebär att en minskning av den totala sockerbetsarealen inte får drabba sockerbetsodlingen på Öland och Gotland. Detta ändrades inte i och med 1985 års livsmedelspolitiska beslut och gäller sålunda fortfarande. Det markeras också i direktiven till jordbruksnämnden inför årets jordbruksprisöverläggningar. , Enligt direktiven skall nämndens förslag bygga på att sockerbruken på ' Öland och Gotland bevaras. Det betyder att även betodlingen på öarna skall bevaras, och en minskning av den totala betarealen bör därför inte omfatta Öland och Gotland. Jag är medveten om att kontraktsteckningen och fördelningen av kontrakt till odlarna just nu pågår. I samband med detta bör således hänsyn tas till att betarealen skall bevaras på Öland och Gotland.

Fru talman! Jag får tacka för ett bra och klarläggande svar. Det hänvisas i svaret till förhandlingsdirektiven som innebär att förslagen skall bygga på att öbruken skall finnas kvar. Med denna utgångspunkt är det naturligt att man inte undergräver brukens existens genom mindre odlingsareal. Detta har ju även en samhällsekonomisk aspekt, nämligen att behov av ytterligare ekonomiskt stöd kan uppstå. Det är alltså bra med det tillägg som vi har fått av jordbruksministern i dag. Det har ju rått något delade meningar om tolkningen av förhandlingsdirektiven, för att uttrycka det litet försiktigt. Jag hoppas att det inte har funnits några speciella avsikter bakom detta. För att undvika framtida missförstånd vill jag ställa ytterligare en fråga. Betyder svaret att de odlingsområden från vilka det normalt levereras betor till de båda öbruken skall undantas från minskningen, dvs. inte bara arealen på Gotland och Öland utan de områden som normalt tillhör upptagningsom 1 rådet på Öland och Gotland? Det handlar inte om några stora arealer utan mer om att inte gå emot en princip som har gällt sedan 1977.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det ganska positiva svaret på frågan. Anledningen till frågan är överenskommelsen om en nedskärning av den odlade arealen i landet, där sockerproduktionen på Gotland kunde tänkas hamnai riskzonen. Jag vet att kvoteringskommittén sammanträdde i fredags, och jag hade hoppats att få statsrådets svar förra torsdagen, dvs. före sammanträdet, eftersom det kunde ha haft betydelse för dessa överläggningar. Så blev det nu inte, och jag vet inte vad som kommer att föreslås från kvoteringskommittén. Däremot vet jag bestämt att Mats Hellström har varit på Gotland och avgivit det löfte som jag har citerat i frågan, nämligen att om det sker några arealminskningar så kommer dessa inte att ske på öarna. Detta var ett löfte till det gotländska näringslivet, och det var också ett fullföljande av den statliga SIND-rapporten ”Avstamp Gotland” där man mycket tydligt betonade att jordbruket på Gotland bör garanteras utrymme för en fortsatt och minst oförändrad produktion av animalier och socker. Samma uppfattning har statens jordbruksnämnd gett till känna i en PM i december 1986, och i grunden finns också de riksdagsbeslut som jordbruksministern nämner. Från centerpartiets sida har vi protesterat mot den låga självförsörjningsgrad som riksdagen har fattat beslut om, 85 26, och vi har hävdat att den i stället borde vara 95 96, bl.a. för att göra landet mindre sårbart i en krissituation. Då hade vi inte med jämna mellanrum behövt ha nedläggningshot svävande över öbruken. Jag tolkar jordbruksministerns svar på ett sådant sätt att han med utgångspunkt i sitt givna löfte aktivt medverkar till ett beslut i den nu aktuella frågan, så att nedskärningen i Sverige med totalt 1 000 hektar inte drabbar sockerproduktionen på Gotland och Öland.
Fru talman! Svaret på Lena Öhrsviks tilläggsfråga är ja. Gunhild Bolander har ju fått ett positivt svar på sin sista fråga, det är precis det som står i svaret.
Fru talman! Jag vill anmäla att Maj-Inger Klingvalls interpellation om livsmedelsproduktionen på grund av arbetsbelastning inte kan besvaras inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen den 14 april.
Fru talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att den planerade musikteatern i Göteborg skall kunna komma till stånd. Att Skaraborgs läns landsting, låt vara med knapp majoritet, avvisat tanken på en västsvensk musikteater beklagar jag djupt. Jag har svårt att förstå att en musikteaterinstitution, om vars värde tre västsvenska landsting och nio kommuner är överens, skulle vara ointressant för det fjärde landstingets invånare. Jag anser att det vore olyckligt om beslut om en ny musikteater i Göteborg än en gång skulle förpassas till framtiden. Jag är därför beredd att delta i diskussioner med de kommuner och landsting som tagit positiva beslut i syfte att nå en lösning på frågan, men måste avvakta till dess att dessa har klargjort hur de ser på frågans fortsatta handläggning.